Herr talman! Statsutskottets utlåtande beträffande Vänerns och Vätterns förbindelse med Västerhavet är enhälligt. Ingen av de talare som yttrat sig har haft några anmärkningar mot utskottets utlåtande, och inga andra yrkanden har framställts än om bifall till utlåtandet. Jag anser därför att jag inte behöver gå in på någonting av vad som sagts i fråga om olika sifferuppgifter. Om Göta kanals Västgötadel har utskottet sagt att en viss oklarhet synes råda beträffande utvecklingen i stort av trafiken och dess fördelning på skilda transportmedel m.m. inom närmast berörda områden, varför utskottet finner det angeläget med en ytterligare prövning av härmed sammanhängande frågor, och det vill utskottet att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna. Jag förmodar att både motionärerna och de som talat i dagens debatt anser utskottets yttrande = tillfredsställande, och utan att gå in på vad som sagts tidigare ber jag därför att få yrka bifall till statsutskottets utlåtande nr 178.

Herr talman! I motionsparet I: 1083 och II:1251 har presenterats en del frågeställningar med anknytning till Kungl. Maj:ts proposition nr 135 med förslag till lag om ändring i förordningen angående skatt för hundar. Motionen finns redovisad på s. 4 i bevillningsutskottets betänkande nr 65. Om motionen kan sägas att den vänder sig mot förslaget om att den nu av staten föreskrivna maximeringen av hundskattens storlek skall slopas fr.o.m. den 1 januari 1970. Vi motionärer har bland annat ansett att principen i detta fall måste vara att hundskatten aldrig bör sättas högre än vad som uppskattningsvis motsvarar merkostnad för renhållning och liknande åtgärder orsakade av hundhållningen.

Svenska kennelklubben anför i ett yttrande till bevillningsutskottet att när förordningen om hundskatt icke innehåller någon bestämmelse om att medlen skall användas för åtgärder till nytta för hundägarna så synes det helt uteslutet att kommunerna skulle få rätt att själva bestämma hundskattens storlek utan någon i författningen angiven högre gräns. Man säger också att det är uppenbart att dessa skattebelopp — det rör sig för år 1967 om drygt 15 miljoner kronor för riket, därav 2 miljoner kronor för Stockholm — mångfaldigt överstiger de utgifter som hundhållningen kan medföra för samhället. Utskottet föreslår också i en välvillig skrivning en förutsättningslös översyn av hela hundskattefrågan. Detta förslag, vid punkten 2 i utskottets hemställan, är jag tacksam för och ansluter mig till. Men i avvaktan på den begärda utredningens resultat — detta gäller ju dock en fråga som berör ett mycket stort antal medborgare ber jag beträffande punkten 1 att få yrka bifall med den ändringen, att nuvarande lydelse av 4 § i förordningen angående skatt för hundar fortfarande skall gälla samt att ingressen till förslaget om lagändring anpassas därefter så att i andra delsatsen orden »4 och» utgår.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

dels godkänna de riktlinjer som förordats i propositionen för den fortsatta beredskapslagringen av oljeprodukter; na för ett statligt gasollager uppginge till cirka 19,8 miljoner kronor.

Herr talman! Det gäller här en jämlikhetsfråga, som det visat sig vara mycket svårt att få gehör för hos majoritetspartiet i denna kammare. Närmare bestämt gäller det havsfiskets likställighet med annan sjöfart. Det speciella problem som nu är aktuellt rör beredskapslagring av olja. Lagringsskyldighet eller skyldighet alt erlägga oljeavgift föreligger inte för olja som förbrukas av fartyg i utrikes fart. Hittills har man vid tillämpning av bestämmelserna på detta område inte ansett att fiskefartyg som fiskar på internationellt vatten går i utrikes fart, detta trots att både sjöfartsstyrelsen och generaltullstyrelsen förklarat att så är fallet enligt deras mening. I en reservation, som avgivits av nio av utskottets ledamöter, yrkas »att riksdagen måtte uttala att lagringsskyldighet och skyldighet att erlägga oljeavgift inte skall föreligga i fråga om olja som förbrukas av fiskefartyg i yrkesmässigt fiske på internationellt vatten». Någon författningsändring behövs inte. Det hela är en tolkningsfråga. Att olja som används på fartyg i utrikestrafik har undantagits från lagringsplikt beror på att man inte räknar med att kunna upprätthålla någon utrikes sjötrafik i ett krigseller krisläge. Därför behöver man inte beredskapslagra olja för sådan trafik. Men lika litet som man kan räkna med att någon utrikes handelssjöfart skall kunna fortgå i ett krisläge, lika litet kommer det att kunna bedrivas något fiske på internationellt vatten. Det borde alltså finnas lika starka skäl att undanta fiskefartyg, som fiskar på internationellt vatten, från lagringsplikt som kan åberopas för handelstrafik i utrikestrafik. Men det anser inte utskottets majoritet. »Det måste förutsättas att det för folkförsörjningen betydelsefulla fisket kommer att pågå i stor utsträckning även i ett krisläge», skriver utskottet och tillfogar »om inte på internationellt vatten så i varje fall på svenskt territorialvatten». Fiske som fiske, med andra ord. Men det är allt skillnad på fiske och fiske. Västkustfiskarna, som jag känner bäst till, bedriver i fredstid i stor utsträckning sitt fiske i Nordsjön, ända borta vid Shetlandsöarna och utanför skotska kusten. De har alltså mycket långa gångtider till sina fiskeplatser och följaktligen stor oljeförbrukning på sina fiskeresor. I ett krisläge blir fiske sannolikt möjligt endast innanför en tremilsgräns. De områden där fiske kan bedrivas blir med all säkerhet starkt begränsade. Att jämföra det fiske det då kan bli fråga om med det fiske som bedrivs i fredstid hundratals sjömil hemifrån, ofta med landning av fångsterna i främmande hamnar, är helt verklighetsfrämmande.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

Herr talman! Utskottets majoritet har som nämnts avstyrkt de motioner herr Tistad här har talat för, och man har gjort det med stöd av en utredning i denna fråga. Vi har menat — och på den punkten är vi väl helt överens — att vi måste ha en oljeberedskap så att fiske kan bedrivas under krig eller avspärrning i fred. Under det senaste kriget lyckades man upprätthålla fiskerinäringen på ett bra sätt. Vi är helt överens om att vi måste gardera oss också för framtiden. Vad som skiljer är väl närmast våra uppfattningar i fråga om de fiskebåtar som nu går på internationellt vatten. Enligt reservanternas mening borde man inte ta någon avgift för dem.
Därför vore det intressant att få reda på vad herr Engkvist grundar sin och utskottsmajoritetens uppfattning på. När det gäller den andra punkten i den här meningen, säger herr Engkvist att hela fiskeflottan ändå kommer att användas. Då är det, säger han, också rimligt att fiskarna betalar för att dessa båtar skall användas av militären i händelse av krig.
Vi har menat — och jag tror att det är riktigt — att dessa båtar, som under normala förhållanden går på internationellt vatten, under krig eller avspärrning i övrigt givetvis kommer att användas för fiske på nationellt vatten och att vi därför inte har någon anledning att skilja på fiskebåtar i detta avseende.
Herr Engkvist menar alltså att fis karna i fred skall betala för den olja som militären använder i krig — och detta för glädjen att deras båtar ändå på något sätt kan användas! Tror verkligen herr Engkvist att det är ett resonemang som kan övertyga Sveriges fiskare?
Jag ber, herr talman, att med denna korta motivering få yrka bifall till bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Herr Gösta Jacobsson har frågat mig om jag anser att gällande ordning, som ger åklagaren befogenhet att inför sittande rätt anhålla och ur rättssalen avföra av rätten förordnad offentlig försvarare för den åtalade, är förenlig med den likställighet mellan åklagaren, å ena, och den åtalade och dennes försvarare, å andra sidan, som är en av vår rättegångsordnings grundprinciper. Herr Jacobsson har vidare frågat om jag är beredd att föreslå en lagbestämmelse som tillgodoser likställighetsprincipens upprätthållande för den offentlige försvararens del. Enligt gällande bestämmelser i rättegångsbalken meddelas beslut om anhållande av undersökningsledaren eller åklagaren. Anhållande kan ske, om det mot någon förekommer skäl till häktning eller om det är av synnerlig vikt för utredningen att den misstänkte tas i förvar i väntan på ytterligare utredning. Dessa bestämmelser är i princip till lämpliga på alla kategorier misstänkta. Även om det självfallet ytterligt sällan kan bli aktuellt, kan alltså såväl offentlig försvarare som åklagare anhållas. Något bärande skäl att ändra i denna ordning kan jag inte finna. En annan fråga är hur anhållande skall gå till. Särskilda bestämmelser om anhållande inför sittande rätt finns inte. Emellertid gäller att anhållande skall ske i så litet uppseendeväckande former som möjligt. Detta framgår bl.a. av att det uttryckligen har föreskrivits, att man vid förflyttning av anhållen skall förfara så att förflyttningen inte väcker onödig uppmärksamhet. Vad jag nu har sagt avser givetvis också det utomordentligt sällsynta fallet att skäl finns att anhålla en offentlig försvarare. Några särregler för sådana fall behövs enligt min mening inte.

Herr talman! Vi som tillhör en litet äldre generation har kanske kvar något av känslan för rättens idé. Jag föreställer mig att detta är en hjärteangelägenhet för justitieministern liksom det är för mig. Vi vill likheten inför lagen, vi är angelägna om att rättegångsförfarandet i brottmål skall bygga på likställighet mellan åklagaren å ena och den åtalade och den offentlige försvararen å andra sidan. Den offentlige försvararen är som jag ser det en samhällsinstitution som skapats till rättens värn och för att våra olyckliga medbröder skall få den rättegångshjälp de behöver, så att rätten inte trädes för nära. Advokatens väg till erkännande har i gångna tider varit törnbeströdd. Jag tror att justi tieministern är medveten om detta. Försvararen måste enligt min mening också i praktiken ges en ställning av samhällsinstitution så länge han är offentlig försvarare. En under hösten inträffad händelse, på vars enskildheter det inte tillkommer mig att här ingå, har satt i blixtbelysning den bristande balans, som föreligger mellan åklagaren och den offentlige försvararen. Å ena sidan står åklagaren, en ämbetsman med samhällets hela makt och auktoritet bakom sig och med polis till sitt förfogande, med rätt att anhålla och häkta. Å andra sidan står den offentlige försvararen, som inte har bett om uppdraget utan som är skyldig att ta det uppdrag han får av rätten. Han agerar inte i eget intresse. Hans uppgift är att tillvarataga den åtalades intressen, »to the bitter end», som en advokat har sagt till mig, givetvis under iakttagande av lojalitet mot samhället. Men för att kunna tillvarata den åtalades intressen »to the bitter end» och översätta dennes synpunkter till juridiskt språk måste han också ha den åtalades förtroende. Han måste skaffa fram den bevisning som kan finnas till den åtalades förmån. Han måste besöka sin huvudman i arrestoch fängelselokaler, där huvudmannen befinner sig under stark psykisk press. Vittnen och andra som behöver höras är ofta inga sanningsvittnen. Klientelet är inte det bästa, ofta kanske det sämsta. Miljön är emellanåt skum. Försvararen står ensam. Han måste snabbt pröva sanningshalten i vittnesutsagor. Han kan bli missledd, ingen hjälper honom. Det är i den situationen lätt för en offentlig försvarare att göra övertramp, ibland kanske ganska grova sådana. Han kan dessutom bli mer eller mindre felaktigt beskylld för övertramp. Om han gör något sådant så kan motparten, åklagaren, med nuvarande befogenheter gripa in med hela samhällets tyngd genom anhållande och häktning och allt vad detta för med sig. Effekten kan bli rent förödande för den enskilde försvararen och för den offentliga försvararinstitutionen som sådan. Den offentlige försvararen har en svår, nästan omöjlig uppgift. Var är likställigheten, kan man fråga sig. Jag menar inte att för den offentlige försvararen skall gälla någon form av immunitet, men jag anser att en viss inte allför snäv toleransram för övertramp måste finnas. Det är inte de stora kanonerna inom advokatvärlden som har dessa uppdrag, det är ofta unga advokater utan erkänd ställning. Sammanfattningsvis anser jag att i vilket fall som helst ett ingripande bör beslutas av rätten och ingen annan. Att åklagaren skall ha befogenhet att inför sittande rätt göra ett anhållande tycker jag är fullständigt orimligt. Jag tackar justitieministern för svaret på min enkla fråga. Jag tror ati han i princip har ganska stor förståelse för mina synpunkter. I så fall tycker jag att svaret kunde ha varit något mera positivt. Mina anmärkningar är inte riktade mot de uppseendeväckande formerna vid ett anhållande; de gäller frågan om vem som inför sittande rätt skall ha befogenhet att göra ett anhållande. Det måste vara ett opartiskt organ d.v.s. rätten. Det är dock ytterst också klientens situation det här gäller.

Herr talman! Jag har all aktning för herr Jacobssons plädering beträffande de offentliga försvararna och deras många gånger svåra situation. Jag kan dock inte instämma med herr Jacobsson i den utsträckning han tydligen önskar. Han har själv sagt att man knappast kan tänka sig att vi skulle införa någon form av immunitet för offentliga försvarare.

Det skall finnas skäl till häktning eller i varje fall skäl av synnerlig vikt för utredningen för att den misstänkte skall tas i förvar. Där ankommer det ju på åklagaren att göra bedömningen. Det är klart att där som i andra sammanhang finns en risk för felbedömning, men detta hör ju till den mänskliga naturen. Det hör till det område där man inte kan genom bestämmelser i förväg hindra missbedömningar. Jag tycker nog att det också måste sägas att här inte föreligger någon bristande balans, vilket herr Jacobsson ville göra gällande, mellan åklagaren och den offentlige försvararen. Båda är i princip likställda därigenom att båda kan i samma situation riskera ett anhållande även inför sittande rätt. Att här, som herr Jacobsson har antytt, överlämna till rätten att besluta skulle vara ett avsteg från de principer som vi i övrigt har i vår rättegångsordning. Jag är, som jag sade i mitt första inlägg, inte beredd att på den punkten lägga fram något förslag till ändring.

Herr talman! Statsrådet Geijers svar har närmast avsett frågan huruvida med hänsyn till den offentlige försvararen några särskilda regler i det här avseendet skulle vara erforderliga. Såvitt jag förstår, har herr Jacobsson med sin fråga emellertid i första hand avsett det ingripande i den pågående rättegången som sker genom ett anhållande av den offentlige försvararen medan rättegången pågår. Den tilltalade har ju i ett dylikt fall ansetts vara i behov av en offentlig försvarare. Genom anhållandet kommer han att sakna detta stöd, och följden blir då normalt att huvudförhandlingen måste avbrytas. Detta är en mycket allvarlig sak. Om vederbörande är häktad, betyder det bl.a. en förlängning av tiden för frihetsberövandet, men även i övrigt försämrar det den tilltalades ställning under rättegången. Jag tycker därför att det i och för sig finns mycket starka skäl för att rätten skall besluta, om ett sådant anhållande får ske under den pågående rättegången. Det gäller sålunda bara frågan huruvida anhållandet skall ske under huvudförhandlingen och avbryta denna; sedan huvudförhandlingen är avslutad skall givetvis normala regler användas. En sådan befogenhet ligger väl rätt naturligt inom ramen för rättens skyldighet att sörja för ordning under förhandlingen och angående vad som därvid skall förekomma, hur förhandlingen skall föras 0. s. v. Man kan möjligen säga att risken för att sådana här saker skall hända får anses så obetydlig att man inte behöver ha några särskilda regler härom. Det ligger så pass i sakens natur att man kunde ha trott att en sådan händelse inte skulle inträffa. Men när det nu ändå har skett, är det naturligt att ställa frågan om det inte är påkallat att stadga särskilda regler.

Herr talman! Herr Skårman har frågat mig när man kan vänta sig förslag till reglering av den alltmer brännande frågan om reglering av trafiken med snöskotrar och andra översnöfordon. Problemen sammanhängande med trafiken med Ööversnöfordon kan ses från två utgångspunkter, nämligen dels vad avser översnöfordonens beskaffenhet och utrustning, registrering, besiktning och försäkring av fordonen samt kompetenskrav på deras förare, dels vad avser fordonens användning i terrängen från naturoch miljövårdssynpunkter m.m. Den förstnämnda delen av problemkomplexet har uppdragits åt motorredskapsutredningen att beakta, medan naturoch miljövårdsaspekterna utreds av de av chefen för jordbruksdepartementet tillkallade 1964 års rennäringssakkunniga. Jag har inhämtat, att båda dessa utredningar f. n. är sysselsatta med slutjustering och tryckning av sina betänkanden om bl.a. reglering av trafiken med översnöfordon samt att ifrågavarande förslag inom kort kommer att överlämnas till respektive departementschefer. Förslagen blir därefter föremål för sedvanlig remissbehandling. Jag beräknar således, att frågan om översnöfordonens rättsliga ställning m.m. skall kunna lösas i en nära framtid;

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Norling för svaret. Jag interpellerade under vårriksdagen i samma fråga. Det verkar därför som om jag vore mycket enveten i denna sak, och det är jag givetvis. Den närmaste orsaken till min fråga är att jag bl.a. i motortidningar har iakttagit en mycket intensiv propaganda för dessa snöskotrar. Sedan jag ställde min interpellation i våras har jag mottagit mycket intresserade skrivelser både från två polischefer i Norrbottensoch Västerbottensdistrikt och från naturvårdshåll. Jag blev senast i går av Sveriges Djurskyddsföreningars riksförbund uppmanad att inte glömma bort denna sak. Någon debatt om de olägenheter som följer med dessa snöskotrar skall jag inte ta upp här i dag. Jag skall inte heller kommentera det utomordentliga gagn som dessa fordon har varit till för samerna i deras renskötsel och för de tjänstemän som verkar på de snöhöljda vidderna. Men jag skulle vilja vädja till statsrådet Norling att, när nu motorredskapsutredningens betänkande är alldeles färdigt för tryckning och 1964 års rennäringssakkunnigas betänkande snart kommer, bryta ut denna fråga, ty den är verkligen av mycket stor vikt. Jag skall inte göra någon reklam för särskilda snöskotrar. Annars har mycket vackra reklambroschyrer givits ut. Jag citerar ur en annons: »Vi har snöskotrar för alla och alla ändamål. Störtsnabba för tävlingar. Råstarka för hårt arbete. Lättkörda för nöjesåkning. Tävlingsåkare, samer, skogsfolk, turister, skärgårdsfolk — för alla finns en perfekt modell. Begär vår stora snöskoterkatalog — — —.» När vi i våras diskuterade snöskotrarna uppskattades antalet till mellan 14 000 och 20000. Hur många det är nu vet väl ingen, men det rör sig om ett mycket stort antal, och de körs utan någon som helst reglering. Det finns ingen kontroll på ägare, inga beteckningar på dem eller någonting sådant. Detta är, herr statsråd, en mycket angelägen fråga. Kunde den ryckas ut ur det stora sammanhanget och lösas för sig, vore det mycket tacknämligt. Ännu en gång tack för svaret.

Herr talman! Både rennäringssakkunniga och motorredskapsutredningen be handlar frågan om Ööversnöfordonen i specialbetänkanden, som alltså rör enbart dessa fordon. Motorredskapsutredningen har många andra ting att klara av innan den kan lägga fram sitt slutliga betänkande, rennäringssakkunniga likaså. Här är det alltså frågan om två utredningar som båda har brutit ut detta spörsmål för särbehandling. Rennäringssakkunniga tar i sitt specialbetänkande när det gäller översnöfordonen upp naturvårdsaspekten, miljövårdsaspekten samt frågor rörande jakt och fiske m.m., medan motorredskapsutredningen sysslar med tekniska ting och situationen för förarna av dessa fordon. Beträffande det sätt på vilket den här frågan skall föras fram har vi således inga delade meningar. Herr Skårman talade i sitt anförande inledningsvis om behovet av att hålla kontakt med alla berörda parter. Låt mig bara säga att motorredskapsutredningen, som ligger under mitt departement, har varit angelägen att under hela sitt arbete hålla kontakt med de intressenter som herr Skårman räknade upp, och kanske flera därutöver. Jag utgår från att detsamma har gällt rennäringssakkunniga.
Herr talman! Med anledning av vad herr statsrådet anförde vill jag bara ytterligare tacka för svaret. När jag hörde talas om dessa utredningar fick jag den uppgiften att det var fråga om slutbetänkanden, som omfattade en hel del andra frågor. Jag var därför orolig att remissförfarandet och behandlingen på <:propositionssidan skulle ta mycket lång tid. Jag är synnerligen tacksam för beskedet att dessa frågor har brutits ut och särbehandlats.
Herr talman! Herr Eric Carlsson har frågat mig vilka principer som tillämpas vid byten av namn på järnvägssta tioner, såsom planeras beträffande Krylbo. Namnbyten på stationer initieras vanligtvis av den berörda kommunen. Finner SJ det motiverat att ändra stationsnamn, inhämtas alltid yttrande från ortnamnskommissionen, postverket och televerket innan beslut i frågan träffas. I fallet Krylbo har såväl SJ som kommunalnämnden i Avesta intresse av namnbytet. Det var dock SJ som föreslog namnändring till Avesta central. Samtliga berörda myndigheter inklusive Avesta kommunalnämnd tillstyrkte ändringen, som kommer att genomföras den 1 juni 1970. Vid samma tidpunkt kommer även det nuvarande stationsnamnet Avesta att ändras till Avesta norra.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet få framföra mitt tack för svaret på den fråga som jag har ställt. Det gäller här principen för byten av namn på järnvägsstationer. Svaret i den delen på min fråga var knappt. Där redovisas gången av ett namnbytesärende, inte varför namn skall ändras. Herr talman! Jag skall emellertid börja med att anföra några principiella synpunkter på ett namnbyte. För det första bör man undvika nya namn, som kan förväxlas med likartade namn. För det andra skall det finnas verkli ga skäl för en namnändring, inte bara — om jag får använda uttrycket — en allmän klåfingrighet och önskan att göra en ändring. För det tredje måste det tas hänsyn till den resande allmänheten. Namnändringar vållar dock besvär och missförstånd. Av den anledningen bör det finnas grundade skäl för en namnändring. För det fjärde bör man bevara namn som är särpräglade, som har — såsom i detta fall — traditioner och är en del av svensk järnvägshistoria. Efter att ha anfört dessa principiella synpunkter skall jag med några ord kommentera det aktuella ärendet, nämligen att Krylbo skall ändras till Avesta central. Statsrådet säger: »Namnbyten på stationer initieras vanligtvis av den berörda kommunen.» I detta fall var det dock statens järnvägar som föreslog namnändring till Avesta central. Varför hade statens järnvägar ett särskilt intresse för detta och varför föreslog statens järnvägar att en ändring skulle ske i detta fall? Med hänsyn till den upplysning som finns i svaret kan det vara värt att notera eit TT-meddelande för en tid sedan. Förste byråsekreteraren Yngve Kindblom vid statens järnvägar uttalade: »Det har varit en väldigt lång och segdragen historia innan namnändringen äntligen blev fastställd.> Jag förstår detta. Växjödistriktet klagade på förväxlingen mellan Avesta och Alvesta. Avesta drogs in som station i maj 1968 i det stora svep av stationsindragningar som statens järnvägar då gjorde. Nu skall namnet Avesta uppstå igen i ny skepnad, på en ny plats och med risk för fortsatta förväxlingar med namnet Alvesta. Detta sker genom att Krylbo försvinner och får namnet Avesta. Namnändringen leder alltså till vad man försöker undvika, nämligen förväxlingar av namn, med felskickat gods o.s.v. som en uppenbar olägenhet för den allmänhet som anlitar statens järnvägar bl.a. för frakter. Därmed bör också vara klart att det inte finns något bärande skäl för namnändringen. Det har varit en lång och segdragen historia att hitta ett nytt namn, enligt förste byråsekreteraren. Jag måste tyvärr tolka vad som här är på gång och vad som skett som ett utslag av en allmän klåfingrighet och önskan att vilja göra en ändring för ändrandets egen skull. Den tredje punkten som jag anförde ovan såsom en princip för namnändringar är hänsynen till allmänheten. Alla vet var och vad Krylbo är. Här möts en rad järnvägar — norra stambanan, Krylbo—Mjölby, södra Dalarnas järnväg med kontakterna med Siljansbygden. Krylbo är från järnvägssynpunkt en centralort. Denna ändring av namnet kommer att vålla den part som statens järnvägar särskilt borde omhulda — järnvägsresenärerna — såväl besvär, missförstånd som irritation. Det är ändå onödigt. För det fjärde är namnet Krylbo starkt anknutet till svensk järnvägshistoria. Det är faktiskt ett klassiskt namn. »Klart Krylbo» är en beteckning, som också finns i litteraturen. Namnet har klang och tradition. Avslutningsvis vill jag säga att statens järnvägar har anledning att vara rädd om sin good will hos den stora allmänheten och främst hos dem som reser, men man har också anledning att vara rädd om sin good will hos dem som i ett namn — Krylbo — ser ett stycke kulturhistoria, ett stycke järnvägshistoria. Statsrådet borde beakta sitt ansvar för svensk järnvägshistoria, där namnet Krylbo har en väsentlig ställning. Till slut vill jag vädja till herr statsrådet att söka bevara namnet Krylbo bland namnen på våra järnvägsstationer. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! I de för övrigt ganska få fall där namnändring förekommit har bakgrunden exempelvis varit att man önskat undvika förväxling av stationsnamn eller att man försökt anpassa stationsnamnet till kommunnamnet. I detta fall har Krylbo kommun gått ihop med Avesta kommun, och Avesta kommun innefattar nu de båda tidigare kommunerna. Samtidigt är det så att Krylbo station naturligt blir huvudstation i den nya kommunen. Då är det enligt min uppfattning ganska naturligt att kalla den för Avesta central. Nuvarande Avesta station, som inom parentes sagt inte längre har någon passagerartrafik, blir därmed Avesta norra. Det är väl naturligt att om man i fortsättningen skall åka till Avesta kommun, då går man av tåget på Avesta central och inte i Krylbo. Slutligen vill jag nämna att statens järnvägar erfarenhetsmässigt har funnit att ingen förväxling sker mellan likartade stationsnamn, om något av dem försetts med beteckningen central, norra, södra etc. Statens järnvägar räknar därför med att det inte skall behöva bli någon förväxling, som herr Carlsson var rädd för mellan exempelvis stationsnamnen Alvesta, Avesta central och Avesta norra. Vad sedan gäller frågan om hur just detta speciella fall har behandlats kan man få den uppfattningen att statens järnvägar här skulle ha utövat något slag av påtryckning på kommunen. Det är felaktigt. Hade inte något intresse funnits från Avesta kommun för ett namnbyte hade självfallet inte kommunalnämnden sagt ja. Då hade man behövt vidta endast den enkla åtgärden att säga nej. Därmed hade väl statens järnvägars förslag inte blivit aktualiserat, åtminstone inte denna gång. Nu var det emellertid inte på det sättet. Alla kommunala instanser på berörd ort tillstyrkte enhälligt SJ:s förslag. Man har därför knappast anledning säga att man har blivit påtvingad namnet Avesta central.

Herr talman! Det här ärendet gäller ett av de fall där det kan bli så att man betalar in avgifter till ATP, utan att dessa ger anledning till någon pension. I korthet och med en viss generalisering kan det sägas förhålla sig på följande sätt. Eftersom det statliga tjänstepensionssystemet generellt sett ger högre kompensation än den allmänna pensioneringen, kommer sidoinkomster av måttlig storlek vid samordningen i regel inte att leda till någon förhöjning av pensionen. Det är då naturligt att en statsanställd inte heller vill betala avgift till ATP för sidoinkomsten. När sidoinkomsten utgår från en tjänst vid sidan av den statliga åligger det arbetsgivaren att inbetala avgiften. Det spelar då mindre roll, det blir i någon mån analogt med tillfälliga anställningar som på grund av kort anställningstid inte blir pensionsgrundande, och det stämmer överens med systemet i allmänhet. Den däremot som själv skall betala avgift till ATP-systemet, d.v.s. som har inkomst av annat förvärvsarbete än anställning, kan slippa avgiftsskyldighet genom att före det kalenderår under vilket inkomsten beräknas inflyta anmäla undantagande från försäkringen för sådan inkomst.

Enligt min mening ligger det en hel del i motionsyrkandet. Det kan inte vara riktigt att avgifter, som man kan slippa ifrån genom att i förväg anmäla önskemål härom tvångsvis skall uttagas om sådan anmälan inte gjorts. Jag tänker här på de fall då avgifterna ändå inte leder till en förhöjd pension. Jag erkänner emellertid att de förslag som lagts fram i motionen för att förebygga det onödiga — man kanske t.o.m. kan säga oriktiga — avgiftsuttaget eller de olägenheter som kan uppstå i sammanhanget inte är helt lyckligt utformade. Jag avstår därför, herr talman, från att göra något yrkande.
Herr talman!

Men hur skall man komma till rätta med det här problemet om inte den anställde själv vill förvissa sig om det förnuftiga i att betala avgift för en sådan sidoinkomst, eftersom han har möjlighet att begära undantagande av denna inkomst? Riksförsäkringsverket har inte — vilket motionen utgått från — vare sig möjlighet eller skyldighet att ingripa i sådana ärenden. Det är nämligen inte den allmänna försäkringen eller lagen om sådan försäkring som åstadkommit samordningen, utan detta har skett genom förhandlingar med personalorganisationerna på den statliga sidan, varigenom ett pensionssystem godkänts som är förmånligare än den allmänna försäkringen. Därpå har man infört samordning mellan de båda systemen. nedom om vilka avgifter som erlagts för den försäkrades anställningsinkomst. Det är den lokala skattemyndigheten som fastställer den pensionsgrundande inkomsten. Om den statsanställde eller den på annat sätt anställde har en inkomst som motsvarar maximibeloppet för pensionsunderlaget debiteras inte avgifter för sidoinkomster. Men den lokala skattemyndigheten fastställer naturligtvis pensionsgrundande inkomst även för sidoinkomst därest den ryms inom fastställt maximum och därest undantag inte begärts för sådan inkomst. Men kan då den anställde själv i god tid bedöma huruvida det blir någon utdelning på en sådan sidoinkomst? Han har ju inte enbart att räkna med den pension han kommer att uppbära från statsverket. Den får han endast om han är kvar i statens tjänst när han skall uppbära pensionen. Det kan följaktligen mycket väl inträffa att en anställd som haft statlig tjänst och intjänat vissa förmåner och betalat vissa avgifter för sidoinkomster slutar sin tjänst och övergår i enskild tjänst och fortsätter att betala avgifter, om dessa nu betalas av arbetsgivaren eller av honom själv. Detta skulle kunna ge honom en pension som är bättre än den han skulle ha fått om han kvarstått i sin statliga tjänst. Det är alltså inte särskilt enkelt att avgöra så där utan vidare vilket alternativ som ger den bästa utdelningen. Det är orimligt att kräva att den försäkrade skall få tillbaka avgifterna om det senare visar sig att han inte får pension för vad han inbetalat. Det finns alltså en hake i det här problemet som jag inte tror man kan komma till rätta med såvida inte den försäkrade själv förvissar sig om huruvida han bör betala avgifter eller låta bli.

Herr talman! 1947 års lag om uppsikt å jordbruk har i varje fall under det senaste årtiondet knappast kommit till användning, då ju nedläggandet av jordbruk närmast varit att betrakta som en god gärning i den nya jordbrukspolitikens anda. Emellertid har man funnit att nedläggande av jordbruk, som för sig eller i sambruk med närliggande jordbruk är lämpade för rationell jordbruksdrift, kan komma att motverka eller rent av förhindra den planlagda rationaliseringsverksamheten. Det enklaste exemplet är det icke ovanliga förhållandet, att tre närliggande ofullständiga jordbruk skall sammanläggas till en brukningsenhet — ett bärkraftigt jordbruk. Nedlägges då genom grov vanhävd jordbruket på den mellanliggande fastigheten, omintetgöres sammanläggningen till den föreslagna brukningsenheten, och detta kan därtill föra med sig att rationaliseringsverksamheten störes i hela bygden. Man har därför inte kunnat undvara medel att förhindra en sådan utveckling. Därav det föreliggande förslaget till jordhävdslag, som givetvis bort göras generellt tillämplig på all sådan odlad jord som enligt 3 § kan bli lämpad för eller underlätta bildandet av rationell jordbruksdrift. Att göra den tillämplig på kommunägd jord, som nu är fallet, men ej å staten tillhörig jord förefaller meningslöst och har föga med likställdhet att göra. Jag ber därför, herr talman, att få tillstyrka reservation I. Jag har dessutom till utskottets utlåtande fogat en blank reservation beträffande matjordstäkt å sådan odlad jord som avses i 3 §, p. 1 och 2, d.v.s. sådan odlad jord som skall användas för rationaliseringsverksamhet. Enligt min mening har lagförslaget förbisett att man med våra dagars anläggningsma skiner, hyvlar, caterpillars o.d., på mycket kort tid kan skrapa av matjordslagret och frakta bort detta. Det kan ske på en lördag eller söndag innan myndigheterna hunnit reagera, även om man skulle delegera beslutanderätten enligt 6 § i lagförslaget till lantbruksdirektören eller någon annan tjänsteman. Jag anser därför att man beträffande sådan odlad jord varom lagen talar inte bör få ta bort jorden utan särskilt tillstånd av lantbruksnämnden. Ett sådant tillståndstvång skulle inte påverka matjordstäkten på smååkrar eller åkrar av sådan figur att de inte kan brukas rationellt eftersom de ju inte lyder under denna lag. Det finns emellertid en vidare aspekt på denna fråga som jag och herr Tobé i medkammaren velat föra fram i reservation III. Enligt 18 § i naturvårdslagen gäller tillståndstvång för täkt av sten, grus, sand och lera. Vi ifrågasätter ett generellt tillståndstvång även för matjord genom att man i 18 §:s katalog fogar begreppet matjord till de andra, d.v.s. sten, grus, sand och lera. Vi är fullt medvetna om att det vid skogsplantering kan vara lämpligt att först skala av den för skogen alltför näringsrika matjorden. Det har emellertid under senare tid visat sig att det inom vissa områden, särskilt i närheten av större tätorter eller områden med mera omfattande fritidsbebyggelse, finns ett stort behov att belägga matjordstäkten med tillståndstvång. Det kan finnas motiv för att begränsa ett sådant tillståndstvång — i detta fall för att skydda naturen — till vissa geografiska områden. Å andra sidan är ju mindre täkter för husbehovsändamål fritagna från tillståndstvång enligt naturvårdslagen. Ett generellt sådant tvång skulle således inte bli till nämnvärt förfång för markägarna. Detta bör vägas mot den förfulning av natur och miljö som matjordstäkt i många fall åstadkommit. Framför allt är det ju viktigt att områden som vid planläggning utlagts till grönområden inte plötsligt förvandlas från äng till stenig eller lerig kalmark. Enklaste medlet att förhindra sådana olyckor vore att komplettera 18 § i naturvårdslagen på det av mig föreslagna sättet. Herr talman! Jag ber därför att även få yrka bifall till reservation III.

Herr talman! Enligt lagförslaget skall lagen inte vara tillämplig på mark som tillhör staten. Utskottet anför i detta sammanhang att det har sin motsvarighet i den nu gällande uppsiktslagen och andra lagar med tvångsrättsliga inslag. Man anför vidare: »I allmänhet torde dock — även om en viss lag formellt inte omfattar kronan — lagstiftningens anda och mening vara avgörande för myndighetens handlande även i ärenden som berör kronans intressen. Det kan förutsättas att så blir fallet också i frågor som gäller hävd av jordbruksfastighet som tillhör staten.» Men om så är fallet kan det inte heller på något sätt vara betungande att lagtexten även utsäger detta. Den likhet inför lagen som i olika sammanhang omtalas bör ju även omfatta sådana områden som är underställda lagstiftaren själv. Enligt reservanternas mening bör lagen vara tillämplig på all jord oberoende av vem som är ägaren. I propositionen framhålles att alla ägarkategorier har samma intresse av att den föreslagna lagstiftningen kommer till stånd. Övervägande skäl talar då för att lagen skall omfatta all mark, även statens. Ett sådant förhållande är också motiverat av att föreläggande och förbud i regel skall riktas mot brukaren, vilken även i vad gäller staten kan vara en annan än ägaren, och endast i andra hand mot den som äger marken. Detta senare gäller endast om brukaren är medellös eller hans besittningstid inte är tillräcklig för hävdens återställande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation I.

Herr talman! Det här är förvisso inte någon särskilt stor fråga, och därför kan väl debatten bli ganska kort. Den borgerliga utskottshalvan har reserverat sig till förmån för en centerpartimotion om att även statens mark skall in under jordhävdslagen. Utskottsmajoriteten är medveten om att detta kan diskuteras. Å andra sidan har erfarenheterna av den uppsiktslag som varit gällande sedan 1940-talet givit vid handen att det inte finns anledning att skapa speciella lagar för statens jord. Varken herr Nils Nilsson eller herr Skårman har kunnat påvisa att det skulle vara nödvändigt att dra in statens mark under denna lagstiftning. Reservanternas förespråkare har inte på något sätt bemödat sig att ge några skäl utan bara sagt att det rent principiellt borde vara så. Jag kan förstå att man hyser den principiella inställningen, och jag har respekt för det, även om jag anser att man inte onödigtvis bör stifta lagar. Enligt utskottsmajoritetens mening bör frågan om statens mark klaras av utan någon speciell lagstiftning. När det gäller statens mark säger utskottet att lagstiftningens anda och mening bör vara avgörande för myndigheternas handlande även i ärenden som berör kronans intressen. Det är det som til syvende og sidst är det avgörande, således att man tillämpar liknande regler för statens mark även om man inte nödvändigtvis skriver in i det i en lagparagraf. Med andra ord skall motsvarande regler gälla för statens mark, även om den är undantagen från lagstiftningen, eftersom förelägganden inte anses nödvändiga mot staten. Jordbruksministern har i detta sammanhang anfört: »Det ligger i sakens natur att erforderligt samråd sker mellan lantbruksnämnden och andra organ som förvaltar statlig egendom.» Utskottsmajoriteten delar jordbruksministerns uppfattning och går alltså på den linjen. Herr Skårman tog upp frågan om matjordstäkt. Jag vill inte säga att det föreligger någon större skillnad mellan utskottsmajoritetens uppfattning och den herr Skårman och hans medreservant förfäktar. Utskottsmajoriteten — liksom departementschefen — ifrågasätter om det verkligen är nödvändigt att företa ändringar i naturskyddslagen för den sakens skull. Det skulle onekligen skapa en del krångel och tolkningssvårigheter, om man skulle ge lagen den flytande formulering som reservanterna egentligen vill ha. Reservanterna framhåller att den nya lagbestämmelsen skulle tillämpas endast efter särskilt förordnande eller gälla för specieilt område. Utskottet ansluter sig på denna punkt till de tankegångar som jordbruksministern framfört vid jordoch naturvårdslagens tillkomst, att matjordstäkt mera sällan sker på ett sådant djup att landskapsbilden tillfogas någon mera betydande skada. Av dessa skäl ville inte jordbruksministern lagstifta, och det vill heller inte utskottet. Det finns ingen anledning till några längre utläggningar om detta. Vi anser oss ha anfört tillräckliga skäl för att man inte skall göra någon ändring i gällande lag i detta fall. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag ger Göran Karlsson rätt i att våra meningsskiljaktigheter inte gäller någon särskilt stor fråga. Men när herr Karlsson säger att vi inte genom några exempel lämnat skäl för vår reservation, så vill jag framhålla att även om vi skulle kunna peka på några speciella fall så skulle detta inte tillföra debatten något nytt. Vår principiella inställning är att alla ägarkategorier skall behandlas lika. Det är alltså här inte fråga om att stifta någon ny lag, utan om att få till stånd en likartad behandling av alla ägarkategorier.

Herr talman! Det råder inga delade meningar om miljövårdens stora betydelse för samhällsutvecklingen. Det framgår av både reservationen och den skrivning som utskottets lottmajoritet står för. Det är när det gäller effektivisering av den kommunala miljövården som meningarna går isär. I den allmänna miljödebatten har ofta understrukits kommunernas stora ansvar på miljövårdsområdet. På central nivå har hithörande åtgärder koncentrerats till naturvårdsverket. En mera direkt uppföljning på det lokala planet av den centrala myndighetens åtgärder blir alltmera angelägen, inte minst när det gäller markanvändning och bebyggelseplanering. Styrelsen för Svenska kommunförbundet är också klart inställd på att kommunernas insatser inom miljövården måste öka och den kommunala organisationen förstärkas. Även i den reservation som är fogad till detta utlåtande understrykes att ytter ligare insatser från kommunernas sida är nödvändiga. En effektivisering av det kommunala miljövårdsarbetet kan ske inom nuvarande kommunala organisationsram — det framgår av båda de motionspar som ligger till grund för utskottets utlåtande — men det brister ofta i samordningen mellan t.ex. planoch miljöfrågorna. Det är ytterst angeläget, enligt vår mening, att ett effektivt samarbete kommer till stånd, inte bara mellan byggnadsoch hälsovårdsnämnd utan mellan alla organ som i ena eller andra avseendet har att befatta sig med miljövårdsfrågor. Reservanterna understryker också att dessa nämnders uppgiftsområden är väl avgränsade genom speciallagstiftningen, även om det föreskrivs samarbete med andra organ. Kommunens styrelse, som är det officiella naturvårdsorganet, måste engageras i högre grad än som nu är fallet, även om andra uppgifter är mycket tyngande. Det kan vara befogat att kommunens styrelse tar initiativ till ett mera organiserat samarbete mellan olika kommunala organ — kanske i form av samarbetsdelegationer. Ett dubbelt motionspar ligger till grund för konstitutionsutskottets utlåtande nr 39, det ena motionsparet från moderata samlingspartiet och det andra från centerpartiet. Motionsyrkandena sammanfaller inte helt men kan ändå inrymmas i en gemensam hemställan, eftersom båda motionsparen åsyftar en effektivisering av den kommunala miljövården. Motionsparet I: 413 och II: 484, som härstammar från moderata samlingspartiet, utmynnar i en hemställan om utredning angående den kommunala nämndorganisationen avseende samordning av planoch miljöfrågor. Vi finner det angeläget att en utredning om en sådan samordning kommer till stånd. Jag skall ta ett praktiskt exempel. Under stadsplaneoch bebyggelseplaneringen berörs ett stort antal kommunala nämnder. För den konkreta hand läggningen av själva byggverksamheten har i de allra flesta kommuner skett en samordning i en central byggnadskommitté. Någon motsvarande samordning mellan olika kommunala nämnder finns inte under planarbetet. Vi anser att en samlad bedömning saknas. Det finns naturligtvis ute i våra kommuner en stark vilja till initiativ på detta område, men det går inte att komma ifrån att det råder osäkerhet om ansvarsoch samordningsfrågor.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

Herr talman! Genom lottning har de socialdemokratiska ledamöterna i konstitutionsutskottet med sitt avslagsyrkande fått lov att reservera sig. Skrivningen i reservationen motiverar enligt mitt förmenande väl detta yrkande.

Insatser har också gjorts på detta område i väsentlig omfattning. Noteras kan den nya naturvårdsorganisationen och miljöskyddslagstiftningen. För den fysiska planläggningen har viktiga initiativ tagits genom att planverket har inrättats och bygglagutredningen tillsatts. Av såväl utskottets majoritet som reservanterna åberopas att tre huvudorgan handhar det kommunala arbetet på detta område, nämligen kommunens styrelse, hälsovårdsnämnden och byggnadsnämnden. Därutöver kan finnas s.k. fakultativa nämnder. Det förtjänar understrykas att kommunens styrel se härvid har en allmänt ledande och samordnande funktion. Nuvarande författningsbestämmelser ger den grundläggande kompetensfördelningen mellan de kommunala organen på miljövårdens område. Samtidigt medges frihet för kommunerna att organisera miljövårdsarbetet alltefter de 1okala behoven. Denna ordning kan anses vara tillfredsställande. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen, innebärande avslag på motionerna.

Herr talman! Det är med största tillfredsställelse som man konstaterar det allt större intresse som finns för miljövården. Vi menar dock att det inte får stanna enbart vid ett intresse, utan man måste också i praktisk handling göra allt för att få till stånd en bättre förståelse för miljöfrågorna. Såsom herr Nyquist redan har påpekat har det hänt åtskilligt under senare tid på miljövårdsområdet. Bland annat har den nya miljöskyddslagen trätt i kraft den 1 juli 1969. Vidare har en miljöskyddskungörelse utfärdats, som innehåller närmare föreskrifter om lagens tillämpning, och åtskilligt annat skulle kunna nämnas. Det förefaller egendomligt att inte de insatser som gjorts på miljövårdsområdet har följts upp på det kommunala området. Man kan ju inte förutsätta att den kommunala organisationen är så utbyggd, att den utan vidare kan fungera i anslutning till de nya bestämmelserna. På en del andra områden har det varit en självklar sak att anpassa den kommunala lagstiftningen till lagar och författningar på ett sådant sätt att en bättre samordning kommer till stånd. När det gäller t.ex. vattenvårdsområdet fanns det visserligen organ som handlade olika frågor rörande vattenvård, men de var så splittrade på olika ting att man som en första åtgärd fick lov att försöka åstadkomma en viss samordning mellan de olika organen. Om det skall vara möjligt att få en effektiv miljövård måste man, såsom också framhålls i motionerna, försöka få till stånd ett organ som direkt kan handlägga de olika frågorna. Jag kan inte finna att den socialdemokratiska reservationen har någon egentlig motivering. Den förefaller såvitt jag kan se innefatta en negativ inställning till denna viktiga fråga. Det blir möjligt att bedriva en effektivare miljövård, om de riktlinjer som dragits upp i utskottets utlåtande blir gällande. Jag kan i övrigt instämma i vad herr Svenungsson har sagt och behöver därför inte förlänga debatten. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Ingen bestrider att stora insatser har gjorts ute i våra kommuner med den organisation som vi redan har. Men om samordningen — som vi särskilt trycker på i vår motion — är så perfekt förvånar det mig att särskilda samordningsorgan inrättas i ett antal kommuner. I utskottsreciten omnämns det bekanta miljövårdsrådet ute i Järfälla. Kommunförbundets styrelse har i sitt yttrande formellt avstyrkt motionerna. I sina motiveringar, som är mycket fylliga och intressanta, går emellertid inte detta yttrande stick i stäv med motionerna, utan kommunförbundets styrelse anser att det ligger mycket i tanken på en effektivisering inom olika områden.

Herr talman! Det var närmast ett yttrande av herr Bengtson som föranledde mig att begära ordet. Herr Bengtson säger att han tolkar reservanternas yrkande såsom ett bevis på en negativ inställning till miljövårdspolitiken. Det är en felaktig tolkning, herr Bengtson. Men den kommunala erfarenhet som vi reservanter har gör att vi har förtroende för den kommunala kompetensen, sådan den anges i dagens lagstiftning. Den kompetensen innebär att primärkommunerna har möjligheter, genom en viss frihet, att överlämna dessa frågor till nämnder och styrelser, som är verksamma inom primärkommunerna. Vi anser också att det ute i kommunerna nu finns tillräckligt många nämnder och styrelser. Vi bör kanske kunna fortsätta med det antal som för närvarande finns. Till sist vill jag även säga att det hittills inte uppstått något rättsfall som inneburit svårigheter när det gäller den primärkommunala kompetensen och handläggningen av dessa frågor. Detta är, herr Bengtson, ett mycket starkt argument. Jag ber, herr talman, med det anförda att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag är ingalunda någon vän av överorganisation i de kommunala organen. Men jag skulle vilja fråga herr Sörlin: Om det sker förändringar på lagstiftningens område i andra avseenden, kan man då utan vidare nöja sig med att bara ha kvar en tidigare kommunal organisation och säga att den passar även för det nya? Jag kan inte finna annat än att om man har ett verkligt intresse för miljövården så måste man också på den kommunala sidan företa de förändringar som betingas av de nya förhållandena.
Herr talman! Kan herr Bengtson ge exempel på ett konkret fall där det har uppstått svårigheter på detta område? Vi reservanter känner inte till det. Nu varande kommunallag ger kommunerna möjlighet att reglera dessa förhållanden i dagsläget, och vi tror alltså att vi kan fortsätta med det tills det uppstår en situation som motiverar de åtgärder utskottsmajoriteten har föreslagit.

Herr talman! Jordbruksutskottet har i höst haft en hel rad motioner i naturvårdsfrågor att behandla, och det är därför kanske inte så underligt om man med hänvisning till några pågående utredningar litet lättvindigt avslår flertalet av dem. Jag vill dock påstå att den motion som vi nu behandlar, I: 235 och II: 267, varit förtjänta av ett bättre öde. I den ligger nämligen hela den besvärliga problematiken om hur vi på kort tid skall kunna klara den långsiktiga målsättningen att för efterkommande generationer säkerställa värdefulla naturområden. Alla talar i dag om vikten av naturvård och miljöskydd, samtidigt som naturvårdsmyndigheterna i brist på tillräckliga medel tvingas ge till spillo det ena värdefulla området efter det andra. Vår tids snabba naturomvandling kräver också snabba åtgärder av större omfattning än tidigare. Ansvaret åvilar vår generation. Enligt naturvårdsutredningen borde, som framhålles i motionen, det skisserade fredningsprogrammet från 1962 tryggas redan inom tio år, en uppfattning som inte motsagts av utvecklingen sedan dess. Erfarenheterna har visat att just frågan om markägarersättningarna utgör en allvarlig svårighet för ett målmedvetet naturvårdsarbete. Man kan gott säga att läget blivit prekärt då allt fler utredningar och förhandlingar runt om i landet nått så långt att frågan om eventuella naturreservat och markägarersättningar måste avgöras. De ersättningsfrågor som skjutits på framtiden genom s.k. tillståndsplikter utgör inte heller någon slutgiltig lösning. Det rådrum som åstadkommits genom interimistiska reservat är i många fall till ända. I vår motion nämnde vi att länsstyrelserna i samråd med naturvårdsverket interimistiskt fredat 70 000 hektar i enskild ägo, vilket med nuvarande ersättningsregler innebär minst 70 miljoner kronor i ersättningar. Det säger något om vilken storleksordning det är fråga om. För naturvårdsverket och länsstyrelserna vore det av stort värde med en flerårig planeringsram för det fortsatta fredningsarbetet — förutsatt då att naturvårdens ekonomiska och personella resurser kontinuerligt ökades. Med de till synes oövervinneliga finansiella problemen framför ögonen torde det stå klart att man måste angripa naturvårdsfrågorna även utifrån andra utgångspunkter. Man kommer då osökt in på äganderätten till mark, en fråga som varken utskottet eller andra instanser tycks våga gå in på. Äganderätten innebär faktiskt rätt för markinnehavaren att oåterkalleligt förändra landskapets topografi och avyttra jordmaterialet. När det gäller ej förnyelsebara naturtillgångar borde samhället ha andra möjligheter än att utge ersättning för att förhindra exploatering och naturförstörelse. Lagstiftningen på åtskilliga andra områden vid naturexploatering — det må gälla vattendrag, grundvatten, fornlämningar, gruvor m.m. — ger samhället möjlighet att i större eller mindre utsträckning hindra ej önskvärd exploatering utan att några ersättningskrav kan resas. Det finns mycket som talar för att alla icke förnyelsebara naturtillgångar erhåller en liknande rättslig ställning. Nu hänvisar jordbruksutskottet i sitt utlåtande över motionerna till bygglagutredningen och expropriationsutredningen, som väntas lägga fram förslag i de här berörda frågorna. I dagarna har också expropriationsutredningen avgivit ett betänkande angående expropriationsändamål och expropriationsersättning m.m. Där redovisas vidgade möjligheter för att främja bl.a. miljövård, friluftsliv och fritidsbebyggelse och nya värderingsregler för att motverka Ööverexploatering och oskälig markvärdestegring. Det är utan tvekan steg i rätt riktning, men de egentliga naturvårdsaspekterna finns ej med. Tvärtom säger utredningen att en komplettering av naturvårdslagens regler om skydd för landskapsbilden synes vara påkallad. Vad bygglagutredningen kan komma till för resultat när det gäller glesbebyggelserätten emotses med stort intresse. Den för ett halvt år sedan tillsatta utredningen om samfälligheter för täkt av grus m.m. har till uppgift att genom samverkan i första hand söka undvika ersättningsgrundande förbud mot exploatering. Det är för tidigt att säga om samfällighetsbildning radikalt kan nedbringa statens utgifter för att i detta avseende kunna upprätthålla en tillfredsställande naturvård. Trots dessa pågående utredningar säger dock naturvårdsverket i sitt remisssvar, att kvar står åtskilliga för säkerställande av naturområden specifika problem, som både avser planering av investeringar och de rättsliga möjligheterna att genomföra naturvårdens Önskemål. Man säger vidare att osäkerhet råder om en lämplig utformning av ersättningsbestämmelserna. <Naturvårdsverket anser att de hittillsvarande erfarenheterna av naturvårdens möjligheter att planmässigt säkerställa naturområden visar behovet av en utredning av det slag motionen avser. RLF har heller ingen erinran mot en sådan utredning. Trots detta anser ej utskottet att den föreslagna utredningen är motiverad. Detta är förvånansvärt då de pågående utredningar som åberopats endast kan åstadkomma marginella effekter, medan de stora för naturvårdsarbetet grundläggande problemen kvarstår. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Herr Hjorth gjorde ju inte något yrkande, men en liten passus i hans yttrande gav mig ändå anledning att begära ordet. Herr Hjorth sade bl.a. att utskottet behandlat de aktuella motionerna lättvindigt. Jag vill nog protestera mot detta, därför att jag kan försäkra herr Hjorth att vi behandlat motionerna i fråga som alla andra, d. v. s. på ett sätt som inte kan anses vara lättvindigt. Man får inte vara så känslig att man fäller sådana yttranden om ens motion inte blir bifalien. Motionärerna har själva framhållit att det ingår i den år 1968 tillsatta bygglagutredningens uppgift att pröva frågan om glesbebyggelserätten. Enligt direktiven bör utredningen i ett tidigt skede överväga i vad mån speciellt angelägna reformer med mindre änd ringar eller kompletteringar av gällande lagstiftning kan byggas in i denna och snarast lägga fram delförslag om prövningen ger anledning därtill. Frågan om en reform av den s.k. glesbebyggelserätten är dock av en sådan storleksordning att det är mycket tveksamt om en förändring kan genomföras så snabbt som motionärerna själva har tänkt sig. En sådan reform torde bl.a. innebära att planer fick utarbetas för alla glesbebyggelseområden, vilket ju förutsätter organisatoriska resurser. En utspridning i tiden av kostnaderna har knappast några fördelar med nu rådande system för inköp av mark eller utbetalning av intrångsersättningar. Överenskommelse kan redan nu träffas mellan parterna om en periodisering av kostnaden. Det torde emellertid vara svårt att komma ifrån krav på ränta på del av köpeskillingen som inte erlägges vid tillträdet till marken. Beträffande intrångsersättningar uttalade ju departementschefen i samband med införandet av den nya naturvårdslagen att ersättningar i regel inte bör utgå i form av årliga belopp utan som en engångsersättning. Att som motionärerna tänkt sig föra ihop anslaget till intrångsersättningar med anslaget för markförvärv går inte av tekniska skäl. Det senare anslaget är upptaget på kapitalbudgeten — själva marken motsvarar således en tillgång i statens räkenskaper — medan anslaget för intrångsersättningar avskrives i samband med utbetalningar. Slutligen, herr talman, vill jag bara säga att naturvårdslagen i vad den reglerar avsättande av mark till naturreservat har gällt alltsedan 1965. Erfarenheterna har hittills varit rätt goda, varför någon ändring av själva lagen inte är direkt motiverad. Såsom säges i utskottsutlåtandet har ju också statens naturvårdsverk i uppdrag att följa utvecklingen på detta område och i den mån så befinns påkallat inkomma till Kungl. Maj:t med förslag. Tilläggas kan att cirka 30 000 hektar redan är avsatta till naturreservat. Herr talman! Jag har inte mer att anföra utan ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag är ledsen om jag har sårat utskottets talesman med mitt tidigare yttrande att utskottet tagit lättvindigt på dessa frågor. Jag grundar mitt uttalande på att de utredningar som utskottet hänvisat till endast berör mindre detaljer i det stora arbetet. Vi kräver i vår motion att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall anhålla om utredning beträffande ett för nationalhushållet rimligt mål för säkerställande av naturvårdsobjekt och beträffande de förbättringar av naturvårdens rättsliga och/eller finansiella villkor, som krävs för att uppnå detta mål. Vi anser, som vi framhållit i vår motion, att läget är allvarligt och att man på kort tid bör kunna uppfylla krav på att samhället säkerställer värdefulla naturområden. Då räcker inte de nu disponibla anslagen till. Enbart de reservatsärenden, som länsstyrelserna i samråd med naturvårdsverket redan öppnat, torde under de närmaste åren komma att kräva uppskattningsvis 25 miljoner kronor per år i statliga ersättningsmedel. Därutöver tillkommer stora summor från kommuner, landsting och stiftelser. Vi anser att vi inte kan klara alla naturvårdsfrågor, om vi inte på ett radikalt sätt ingriper i de stora principiella frågorna, och dem har inte utskottet berört.
Herr talman! Det var ett uttalande i herr Hjorths första anförande som kom mig att begära ordet i denna fråga. Om jag förstod herr Hjorth rätt vill han och hans medmotionärer angripa denna fråga principiellt på det sättet att frågan om ersättningen över huvud taget för sådana ingripanden som det här gäller skulle tas upp till förnyad prövning. Han använde uttrycket »icke förnyelsebara naturvärden», om jag minns rätt. Det råder väl ingen tvekan om att t.ex. grustäkter i någon mån är sådana. Om man tar bort en hel grusås, så är ju grusåsen definitivt och för all framtid borta. Jag arbetar i en frivillig organisation, som sedan mer än 50 år tillbaka har bedrivit verksamhet på frivillighetens bas för att åstadkomma den bästa möjliga omvårdnad om bl.a. landskapsbilden. Det arbete som Samfundet för hembygdsvård bedrivit i samarbete med vägbyggare m.fl. för bevarande av grusåsarna och för bevarande av naturen i samband med vattenkraftsanläggningar i Norrland och nu senast i samband med anläggande av atomkraftverk i södra Sverige har varit och är fortfarande av stor betydelse. I detta sammanhang framstår emellertid en skillnad mellan exploatering av sådana bestående naturvärden som t.ex. en grusås och den omvandling av landskapet som kan uppstå genom en återgång till skogsmark på områden som i århundraden varit uppodlad mark. Det senare, herr Hjorth, är ett resultat av den mer eller mindre påtvungna = strukturrationaliseringen i jordbruket. Ägarna av den marken kan ju knappast lastas för den förändringen av landskapsbilden.

Mycket kan dock här åstadkommas på frivillighetens väg. I Samfundet för hembygdsvård, som jag nyss nämnde, försöker vi säga till markägarna, som ofta tillhör organisationen, att vi naturligtvis inte kan hindra igenplantering av åkerarealer som är utrangerade för jordbruksändamål. Men vi föreslår att man t.ex. genom betesdrift söker bevara särskilt ömtåliga områden, kanske i närheten av en havsvik, intill en insjö eller vid en landsväg med ett vackert rastställe. Ofta har dock även sådana ömtåliga områden igenplanterats med skog. Naturskyddsföreningen arbetar på samma sätt som vår organisation. Vid en nyligen hållen konferens i naturskyddsföreningens regi diskuterades just dessa problem. Där framträdde en representant för den statliga skogssektorn och förkunnade att vi helt enkelt inte har råd att underlåta att se till att vi får produktiv skogsmark av alla dessa markområden som i sitt gamla skick betytt så mycket för landskapsbilden. Denne statlige representant hade ett krasst ekonomiskt tänkande, och dess bättre har många enskilda markägare en annan blick på dessa problem. Jag uppskattar också att jordbruksutskottet här hänvisat till pågående utredningar. Jag vet att herr Hjorth och jag har ungefär samma uppfattning om hur värdefullt det är att vi i görligaste mån söker bevara landskapsbilden och göra det så trivsamt och behagligt som möjligt för de människor som vill söka sig ut i naturen för att där kunna glädjas och njuta av det vackra landskapet. Jag har, herr talman, inget yrkande.
Herr talman! När jag nämnde äganderätten tänkte jag i första hand på de icke förnyelsebara tillgångarna, t.ex. grusåsar, som även herr Svanström tänkte på. Man har nu klassat grusåsarna i tre grupper, 1, 2 och 3. Klass 1 försöker man till varje pris att rädda. Jag har själv sett hur det gått i Uppsala län där man varit tvungen att offra den ena biten efter den andra av de mest värdefulla åspartierna just på grund av bristande tillgång på medel. Man kan ju fråga sig om samhället, när det nu inte har råd att klara upp dessa problem, verkligen alltid skall behöva räkna med att betala ersättning till den som just råkar äga marken — den natur som vi väl alla rår om. Råkar det finnas ett fornminne på grusåsen i fråga utgår ingen ersättning. Då blir det över huvud taget ingen diskussion om ersättningsanspråk. Därför anser jag, fastän det väl inte går att få förståelse för denna uppfattning, att grusåsar av klass 1 borde kunna jämföras med fornminnen, så att ingen ersättning skall utgå. Det finns andra grusfyndigheter som mycket lätt kan exploateras utan att man fördenskull behöver förstöra naturen. Herr Svanström nämnde strukturrationaliseringen, och det är riktigt att den skapar nya problem för naturvården. Glädjande nog har många enskilda och kommuner frivilligt gått in för att klara dessa frågor. Det är värdefullt för eftervärlden om man kan bevara vackra ängspartier, ekbackar och liknande, och den saken försöker man på olika håll att klara så gott det går. Som herr Svanström sade kan man åstadkomma mycket på frivillig väg. Herr Svanström och jag har tillsammans motionerat i dessa frågor, och jag tror som han att vi är på samma våglängd.
Herr talman! Det är riktigt som herr Hjorth säger att man har indelat grusåsarna i tre olika klasser och att man i första hand försöker skydda dem som är mest ömtåliga i landskapsbilden. På denna punkt är vi helt ense. Men vi vet också av erfarenhet att man kan göra mycket goda rekonstruktioner. Man kan naturligtvis inte återfå en ås, men man kan t.ex. i stället för åsen skapa en sjö i ett landskap som tidigare har saknat vatten. Det är ett tips.

Detta är ur samhällsekonomisk och nationalekonomisk synpunkt tyvärr nödvändigt, så länge det inte finns någon annan teknisk lösning än att använda dessa istidsrester i naturen bl.a. till olika byggnadsverk. Så länge vi är tvungna till det måste vi göra det bästa av situationen och göra ingreppen där de skadar minst och därefter försöka återställa dessa områden så att naturen om några år visserligen uppvisar en annan men lika tilltalande landskapsbild. Herr talman! Jag är säker på att herr Hjorth och jag egentligen är helt överens i dessa frågor. Det är bara tillvägagångssätten man kan diskutera.

Herr talman! I 1967 års riksdagsbeslut om den framtida jordbrukspolitiken har förutsatts att lantbruksnämnderna skall beakta naturvårdsintressena då de utövar sin verksamhet. Förut sättningen för rationaliseringsstöd i form av kreditgarantier är att uppbyggnaden av nya, effektiva och lönsamma jordbruksföretag prioriteras. Det har därför visat sig omöjligt att få stöd till åtgärder som icke kan anses önskvärda ur företagsekonomisk synpunkt. Naturvårdsaspekten har de facto fallit bort. Det finns för närvarande ingen möjlighet att värdera den positiva naturvårdseffekt som jordbruksdrift på känsliga och värdefulla landskapsavsnitt har. Reservanterna har vetskap om att en inventering av estetiskt värdefulla landskapsavsnitt fortgår på det regionala planet och att en arbetsgrupp har fått i uppdrag att följa de problem inom landskapsvården som hänger samman med jordbrukets rationalisering och strukturomvandling. Inom ett år beräknas resultatet av gruppens arbete kunna redovisas. Mellan 50000 och 60 000 hektar åker tas årligen ur produktionen. Det är alltså väldiga arealer som lämnas åt träd, buskar och sly. Det är den skogsdominerade mellanbygden som i sig innehåller utomordentligt vackra och värdefulla delar av kulturlandskapet som drabbas hårdast. Samtidigt innebär förändringen att berörda kommuner förlorar i attraktivitet med följd att svårigheter uppkommer att uppehålla och utveckla ett differentierat näringsliv. Förändringen innebär också att de möjligheter till avkoppling och rekreation som stadsmänniskan så väl behöver minskar. Reservanterna har en synnerligen moderat framställning i sin reservation. Vi yrkar att den arbetsgrupp som nu verkar får i uppdrag att undersöka i vad mån det finns möjligheter att använda lantbruksnämnderna på ett bättre sätt i den naturvårdande verksamheten. Vi vill ha detta problem belyst, och vi skulle önska att man undersöker om inte den billigaste naturvården åstadkommes genom en sammankoppling av jordbruk och naturvård. Frågan har varit ute på remiss, och flertalet remissinstanser har uttalat sig positivt för tankegångarna i de motioner som vi nu behandlar. Med anledning av det anförda och av de gjorda uttalandena yrkar jag bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag skall be att få säga några ord angående samma reservation som herr Ingvar Andersson nyss talade om. Vi är ju i skilda sammanhang eniga om att olika statliga organ skall verka i samma anda och handla så att utvecklingen styres mot det mål man beslutat om. När det gäller naturvård och miljöpolitik är vi ganska eniga om det, såsom vi nyss hörde i den debatt som herrar Hjorth och Svanström förde. Efter tidigare framstötar i denna fråga har på initiativ av jordbruksministern bildats en arbetsgrupp, som herr Andersson också talade om, med företrädare för naturvårdsverket, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, kommunförbundet och Riksförbundet Landsbygdens folk. Reservanterna förutsätter att denna arbetsgrupp får i uppdrag att pröva frågan om sådan ändring av gällande bestämmelser för jordbrukets rationalisering att stöd kan lämnas på särskilda villkor till projekt som har betydelse ur naturoch miljövårdssynpunkt. Det är inte, som utskottsmajoriteten tycks vilja förutsätta, fråga om ett sabotage mot den 1967 beslutade jordbrukspolitiken. De jordar det här kan bli fråga om har ur produktionssynpunkt så ringa betydelse att man i det stora sammanhanget helt kan bortse därifrån. Det rör sig i stället om samordning av verksamheten mellan olika statliga organ. Det kan ju t.ex. inte anses rationellt att man som en rationaliseringsåtgärd först lägger ned ett jordbruk av det slag som det kan bli fråga om här och låter åkrarna förbuskas för att, som skett, några år senare med medel från naturvårdsverket eller AMS röja upp och återställa ordningen. Herr talman! Även jag ber därför att få tillstyrka reservationen till detta utlåtande.

Herr talman! I egenskap av motionär vill jag gärna säga några ord som kommentar till den motion jag undertecknat. Kommentaren kan för övrigt gälla samtliga tre motionspar som behandlas i detta utlåtande, ty de omspänner ju i huvudsak samma område. Det är inte första gången som jag tar till orda i den här frågan, men tidigare har det varit i annat sammanhang. Vi har en alldeles speciell förmåga i det här huset att dela upp frågor i olika bitar trots att de naturligen hör samman.

Det är modernt att tala naturvård nu. Vi har fått ett naturvårdsverk som sannolikt kommer att bli en stat i staten. Möjligen kan det ifrågasättas om vi därmed har »kommit ned på djupet» där naturvården skall bedrivas. Det finns skäl att ställa den frågan. Naturvården skall ändå inte bedrivas huvudsakligen i Stockholm. 1970 skall bli ett naturvårdsår, och det har bildats en nationalkommitté för den aktiviteten med förre statsministern Erlander i spetsen. Man har redan börjat med länskonferenser, och man är i full gång med att trappa upp verksamheten. Jag hade tillfälle att åhöra en konferens — den första i sitt slag — hemma i mitt eget län, och jag gjorde den reflexionen att, som jag tidigare sade, den ena handen inte vet vad den andra gör.

Jag är alldeles övertygad om att man skulle kunna förebygga mycken naturförstöring genom att i någon mån mjuka upp framför allt tillämpningsföreskrifterna. Jag har sagt det tidigare, och jag vill understryka det än en gång, nämligen att om man skall ha samma mall i Skåne som i norra Sverige, samma mall i slättbygd som i skogsbygd, kommer denna politik att leda fram till en raserad naturvård med igenbuskade åkrar och förfallna hus. Då må man nog sätta in vilka resurser som helst ifrån naturvårdsverket. De kommer ändå att vara otillräckliga. Herr talman! Jag har med dessa ord velat understryka sambandet mellan jordbrukspolitiken och naturvårdsfrågorna. Om man i större utsträckning beaktade detta samband — kanske inte bara detta samband utan även sambandet mellan jordbrukspolitiken och 1lokaliseringspolitiken — skulle många åtgärder kunna vidtagas billigare och på ett bättre sätt. Tidigare talare här har förklarat att talesmännen för vår linje med hänsyn till de utredningar som föreligger har begränsat sig till en reservation, vari begärs att riksdagen skall göra ett uttalande om att dessa synpunkter bör bli beaktade. Herr Ingvar Andersson sade att det var en moderat reservation. Ja, så till vida är den moderat, men orden har ju olika valörer. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag kan fatta mig ganska kort. Med hänsyn till det beslut som vi redan har fattat beträffande jordbruksutskottets utlåtande nr 45, som delvis sammanfaller med denna fråga, kan man väl inte behöva anföra några andra skäl än vad som står i det utlåtandet. Dessutom har utskottet utförligt talat om att det pågår utredning på detta område genom de grupper som är tillsatta. Då de berörda frågorna redan är uppmärksammade får vi väl i vanlig ordning avvakta vad de kan komma till. Som här redan har sagts fattade riksdagen 1967 beslut om den framtida jordbrukspolitiken. Det sades då att det inte är möjligt att främja naturvården på det generella sättet, som motionerna föreslagit, utan insatserna borde i stället göras via naturvårdspolitiken. Det beslutet gäller fortfarande. Jag ber, herr talman, med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan. Mot bakgrund av en utveckling, som innebure, att parkeringsärenden i allt större utsträckning måste avskrivas därför att det icke kunde ledas i bevis vem som fört fordonet, hade i denna proposition bland annat föreslagits ett straffansvar för fordonsägaren.

Herr talman! Genom Kungl. Maj:ts proposition nr 140 med förslag till kungörelse om ändring i vägtrafikförordningen tillgodoses en rad krav som uppkommit vid tillämpningen av gällande vägtrafikförordning under de senaste åren. Bland annat synes ett allvarligt försök därigenom ha gjorts att täppa till den tilltagande smitningen från ålagda parkeringsböter. Jag behöver inte närmare gå in på det kända förhållandet att ohederligt folk, som det tyvärr förefaller vara alltför gott om, bara avvisar bötesföreläggandet genom att förklara sig ha lånat bort bilen och inte veta vem som kört den. Med den nu föreslagna förordningen blir det ägaren som får svara för felparkeringen om det inte kan utredas vem som fört fordonet. Det skall således inte längre gå att smita. Det verkar emellertid som om man i propositionen helt enkelt förbisett problemet med långtidsoch korttidsuthyrning av bilar. Bland annat blir det allt vanligare med s.k. leasing-kontrakt, och det föreligger även nu förslag om att staten i allt större utsträckning skall använda uthyrningsfordon vid tjänsteresor och i andra sammanhang. Hur blir det då med ägaransvaret? Frågan har tagits upp i motionsparen 1:1098 och II: 1264 samt 1: 1095 och II: 1266. Där yrkas att hyresmannen skall inträda i ägarens ställe. Jag skall inte förlänga debatten med de sakskäl som åberopas i motionerna. Jag vill ändå konstatera att utskottet visserligen funnit att det kan bli svårt att i det särskilda fallet utreda vem som fört fordonet, men att utbyrningsföretagen kan säkerställa sig för de ekonomiska följderna. Däremot kan de givetvis icke genom avtal frånsäga sig det straffrättsliga ansvaret. Utskottet nöjer sig dock med att förutsätta att frågan följs med uppmärksamhet och att erforderliga åtgärder snarast vidtas om utvecklingen påkallar det. Därmed lämnar man motionerna utan åtgärd. Det kan tänkas ett otal si tuationer där komplikationer kan inträda. Antag att en person hyr en bil i norra Sverige och lämnar av den t.ex. i Malmö. Hur skall uthyrningsfirman veta vad som hänt med bilen under vägen genom landet? Firman vet vem som hyrt bilen och kan lämna ut hans namn och adress men har inte några som helst möjligheter att påverka åt vem hyrestagaren lämnar att föra bilen. Denne kan, på sätt som nu sker, skylla ifrån sig på den okände föraren. Vi är tillbaka i nästan samma situation som man med lagförslaget skulle undanröja. Enda lösningen måste vara att hyrestagaren träder i ägarens ställe vid korttidsoch långtidsuthyrning. För övrigt ger vägtrafikförordningen analogivis en anvisning om hur frågan skall lösas i bestämmelsen om att vid avbetalningsköp innehavaren träder i ägarens ställe som ansvarig. Problemet kan lösas genom ett tillägg i vägtrafikförordningen 67 och 68588, såsom vi i reservationen föreslagit. Herr talman! Jag ber därmed att få tillstyrka reservationen samt i övrigt utskottsutlåtandet.

Herr talman! Som herr Skårman har framhållit har smitning från parkeringsböter blivit alltmer vanlig, och det är därför på tiden att man sätter stopp för de lagöverträdelser som den nuvarande lagstiftningen tyvärr ger möjlighet till. Jag vill därför hälsa med stor tillfredsställelse de förslag som kommunikationsministern lagt fram, där han vill sätta stopp för den smitning från böterna som nuvarande system medför. Det har varit djupt otillfredsställande att lojala personer som felparkerat har betalat sina böter, medan andra med litet mer rymliga samveten har kunnat slippa ifrån betalningen. Det är alltså en riktig åtgärd som nu vidtas från departementschefens sida. Utskottet delar statsrådets mening och är enigt om att godkänna proposi tionen i dess helhet. Det är två folkpartistiska ledamöter som i en detalj av förslaget har en avvikande mening. Det gäller nu, som herr Skårman har framhållit, ägandeansvaret i fråga om uthyrningsbilar. Man kan naturligtvis som reservanterna säga att problemet om vem som har kört bilen vid tillfälle då felparkering förekommit kan uppstå och att det kan bli uthyraren som får betala ådömda bötesbelopp i stället för den som har hyrt bilen. Men jag tycker nog att det exempel som herr Skårman tog — bilen hyrdes någonstans i norra Sverige och kördes sedan till Sydsverige, och det då var stora risker för att man skulle ta fel om vem som kört bilen — inte är lyckligt valt. Det går ju ändå inte till på det sättet, utan det upprättas ett kontrakt mellan biluthyraren och den som hyr bilen. Om den som hyr bilen sedan parkerar fel i Stockholm eller Södertälje eller Haparanda gör ju inte någon som helst skillnad, och det är givetvis lika svårt för en uthyrningsfirma i vilken stad i landet bilen än felparkeras. Om man skulle följa reservationen, som går ut på att ägaransvaret vid felparkering av förhyrd bil skulle åvila hyresmannen, skulle detta innebära att man stoppar den nuvarande otillfredsställande ordningen på alla områden utom när det gäller biluthyrning. Då det kan vara svårt att kontrollera vem som kört bilen vid sådana tillfällen, måste ägandeansvaret läggas på uthyraren. Om detta är utskottets majoritet och kommunikationsministern eniga. Så sker för andra bilägare. Om man lånar ut en bil utan ersättning till någon som man känner, men låntagaren struntar i att betala böterna, blir det ägarens sak att svara för dessa. Man måste enligt vårt förmenande förfara på samma sätt när det gäller uthyrningsbilar.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

Herr talman! I det exempel som jag nämnde är det inte, som herr Göran Karlsson sade, uthyrningsfirman som inte kan kontrollera var felparkering skett, utan det sköter polisen om. Men bötesföreläggandena kommer inte förrän långt efteråt. Hur skall den firma som hyr ut kunna gardera sig mot sådana kosinader? Antingen får det bli en orimlig höjning av hyrestaxan, eller också kommer firman att förlora vid varje sådant tillfälle. Det blir i någon mån samma situation när det gäller uthyrningsbilar som det för närvarande är i fråga om samtliga bilar. Jag är övertygad om att vi inte kommer ifrån att lösa denna fråga. Den är som jag sade löst när det gäller avbetalningsköp. Där är ju säljaren ägare till bilen till dess den är betald, men som regel gäller ju att det är föraren, om man får tag i honom, som skall betala. Där är det inget problem genom att lagen har löst äganderättsfrågan. Man kan vända sig till säljaren, och om bilen inte är slutbetalad kan han räkna in böterna när affären skall slutregleras. Det kanske största problemet uppstår för staten om staten skall hyra bilar för hela året. Vilka kostnader skall uthyraren lägga på för att gardera sig mot alla felparkeringar som tjänstemän och andra i statens tjänst kan göra sig skyldiga till under ett år? Jag tror att det blir ett mycket stort problem. Jag är säker på att vi måste lösa det, och det hade gått att lösa det nu.
Herr talman! Utskottet har ju sagt att man skall följa utvecklingen på det ta område med uppmärksamhet. Om den mot all förmodan skuile bli som herr Skårman befarar och det föreslagna systemet inte visar sig hållbart är det självklart att de åtgärder som då bedöms nödvändiga måste vidtagas. Men utskottsmajoriteten kan inte se annat än att det förslag som föreligger i dag och den verkan det måste ha på biluthyrare ger full täckning för vad som kan inträffa. Herr Skårman säger att bötesförelägganden och andra åtgärder kommer så sent. Men, herr Skårman, det går ju till så att man placerar ett postgiroinbetalningskort på bilens vindruta vid felparkering. Det kan väl inte vara så förfärligt svårt att upptäcka det. Om vederbörande skulle förneka felparkeringen är det klart att det går litet tid innan inbetalningskortet sänds till bilens ägare. Men den tiden torde inte vara så lång att anmodan till vederbörande biluthyrare att verkställa inbetalning av bötesbeloppet blir utan verkan. Om biluthyrningsfirman i fråga har någon ordning på uthyrda bilar har den naturligtvis också registrerat vilken person som vid det ena eller andra tillfället haft den aktuella bilen. Konstigare än så är inte detta. Man skall inte krångla till saker och ting i onödan. Låt oss se hur systemet med biluthyrningen går. Skulle den mörka bild herr Skårman gett oss av den kommande utvecklingen visa sig motsvara verkligheten är vi beredda att ta saken under omprövning. Men i dagens läge finns det enligt vårt förmenande ingen anledning att gå längre beträffande lagstiftningsförslaget än vad propositionen gör.
Herr talman! Jag gratulerar herr Göran Karlsson till att ha ett så gott hjärta och dessutom vara så godtrogen. Tror verkligen herr Göran Karlsson att den som jag vill beteckna som den ohederlige felparkeraren skickar de be talningsförelägganden som sätts fast under vindrutetorkaren till biluthyrningsfirman? Är det inte mera sannolikt att sådana inbetalningskort i stället hamnar sönderrivna i närmaste papperskorg? Dessa felparkeringar kommer inte till biluthyrarens kännedom förrän det visat sig att bötesbeloppen inte inbetalats och polisen översänder en stämning.

Herr talman! Jag tänker inte blanda mig i debatten mellan herrar Skårman och Göran Karlsson om de svårigheter som en biluthyrare kan råka ut för på grund av den nya ordningen, att det är bilägaren som skall ha ansvaret även då det gäller parkeringsböter. Det finns emellertid här en lucka i lagen som gör att både herr Skårman och herr Karlsson kan råka ut för att bli ansvariga, om fräcka människor utnyttjar denna lucka i lagen. Det är nämligen ingenting som hindrar en person att i morgon dag inregistrera en bil på herr Skårman eller herr Karlsson. Sedan far denne illvillige man omkring och felparkerar runt om i landet, och så småningom blir det herr Skårman eller herr Karlsson som får betalningsföreläggande för dessa parkeringsböter. Man behöver nämligen inte legitimera sig när man inregistrerar en bil utan man kan bara uppge ett namn och en adress. Jag har här ett litet tidningsurklipp om en dam i Göteborg som plötsligt upptäcker att hon lär vara ägare till en Saab. Hon får krav på att skatten skall betalas. Den person som inregistrerat bilen har snällt och beskedligt betalat in skatt till länsstyrelsen för både 1967 och 1968 men inte för 1969, och så får den här damen besked om att hon är skyldig att betala bilskatt. Hon skulle naturligtvis också vara skyldig att betala parkeringsböter, om vederbörande gjort sig skyldig till parkeringsförseelser. Nu är det bevisat att den här damen aldrig ägt någon bil och troligen aldrig kommer att äga någon, men hon står i bilregistret antecknad som ägare. Så länge denna lucka finns i lagen kan vem som helst av oss råka ut för sådana här saker. Jag har hört sägas att det skall finnas en utredning som skall framlägga nya förslag i fråga om bilregistrering. Såvitt jag förstår kan nya regler inte komma att gälla förrän fr.o.m. 1974, och under tiden skulle en hel del illvilliga människor kunna utnyttja denna lucka i lagen.